Herr talman! Jag känner ett behov av att för herrar Bergqvist och Werner i Tyresö avslöja en hemlighet, nämligen den att det ojämförliga flertalet människor som har skulder upplever skulden som en belastning och inte som en tillgång — och t.o.m. som en svår belastning. Jag vet inte om herr Bergqvist och herr Werner någonsin har haft några skulder, jag har det, och jag har aldrig varit med om att uppleva det som en tillgång, någonting som man tjänar pengar på eller någonting som man lever på utan det är något som är väldigt besvärligt. Jag kan inte ens riktigt hänga med herr Wärnberg, som i övrigt resonerar mycket klokt, i den skillnad han gör mellan olika kategorier av skulder. T. o. m. om jag skulle låna för ren konsumtion, för mina levnadsomkostnader, för lyxkonsumtion eller vad ni vill, får jag ändå betala skatt på pengarna. Om jag i år lånar 1 000 kronor, som jag skall betala tillbaka nästa år, därför att det roar mig att göra en utgift i år som jag annars inte kunde göra förrän nästa år — jag kanske vill ta en semester, jag kanske vill åka till Södern, jag kanske vill köpa en pryl — är det inte så att jag har undandragit någon krona av denna tusenlapp från beskattning. Jag får i alla fall betala skatt för varje krona av tusenlappen när jag nästa år tjänar den för att betala tillbaka skulden precis som om jag i stället hade tjänat den i år. Jag får dessutom betala ränta på lånet, och en del av den räntan — större eller mindre del, 50, 60, 70 och upp till 80 procent — kan jag slippa betala själv i och med att jag får en skatterabatt för den, men jag måste fortfarande betala, det går aldrig med vinst. Det kostar pengar att låna pengar och det går inte med vinst. Om jag i stället lånar för kapitalplacering — det lär finnas bekväma former att göra det nu, bankerna hjälper till genom placeringssparande eller vad det heter — är det samma sak. Om jag för att kunna placera en liten slant i en aktie eller i någonting annat lånar pengar i dag och gör placeringen nu i stället för nästa år eller året därpå får jag fortfarande betala skatt för varje krona när jag sedan tjänar den för att betala lånet. Jag får betala ränta — en större eller mindre del av den — och om den placering jag gör är en klok placering och jag har tur så att jag så småningom tjänar pengar på den, får jag betala skatt för varje öre av den vinst jag gör. Då har ju placeringen förvandlats till en förvärvskälla. Det är väl alldeles rimligt att jag där som vid alla andra förvärvskällor får göra avdrag. Jag kan inte förstå denna debatt, som såvitt jag begriper med min erfarenhet av skuldsättning — och jag försäkrar herr Bergqvist att den är betydande — har kommit loss från verkligheten på något sätt. Det förhåller sig inte på det sättet att människor går omkring och tjänar pengar på skulder utan det är alldeles tvärtom. Att ha skulder är någonting besvärligt. Genom att på det här sättet inte räkna räntan som en skattekraftig inkomst ger samhället en liten möjlighet att komma ur denna besvärliga situation. Ofta är den inte tillräcklig, många blir kvar i sina skulder livet ut. Det är litet lättare men det är inte en affär. Ni talar som om det vore normalt att tjäna pengar på att låna pengar. Det går inte till på det sättet, herr Bergqvist.

Herr talman! Det är väl i och för sig ingen hemlighet som herr Carlshamre avslöjar när han säger att han upplever en skuld som en belastning. Men det borde inte heller vara någon hemlighet för herr Carlshamre att en skuld är en större belastning för en låginkomsttagare än för en höginkomsttagare och att höginkomsttagaren kanske bara behöver betala 20 procent av räntekostnaderna medan låginkomsttagaren i vissa fall själv får stå för 100 procent av dessa räntekostnader. Det är detta som jag har vänt mig mot och jag har anvisat en metod som skulle innebära att belastningen visserligen skulle kvarstå för de låga inkomsttagarna, men den skulle inte bli fullt så stor som den är i dag. Sedan sade herr Carlshamre att om man får inkomster när man lånat till någonting skall man ju också betala skatt på dem. Ja, det är riktigt, men vad jag särskilt framhöll var den mycket vanliga kombinationen att man lånar pengar för att skaffa mark, aktier och andra reala tillgångar. Efter några år, om utvecklingen blir densamma som under efterkrigstiden på lång sikt, behöver man bara lägga en del av värdeökningen till sin övriga inkomst för beskattning. Det innebär att beskattningssystemet här är så utformat att man i vissa lägen stimuleras att skaffa sig lån. Jag nämnde tidigare två personer som bor i samma hyreshus och har samma slags lägenhet. Det är inget tvivel om att det med nuvarande skattesystem finns en större stimulans för höginkomsttagaren att söka sig till en villa med möjlighet till ränteavdrag än för låginkomsttagaren. Herr Wärnberg sade att det kan finnas låginkomsttagare som har skulder på t.ex. 100 000-200 000 kronor. Ja, det kan väl förekomma sådana, även om det statistiska material som har lämnats mycket klart visar att det är ett utomordentligt starkt samband mellan hög nettoförmögenhet, hög nettoinkomst och hög skuldsättning. Men just det här fallet är intressant, eftersom det system som vi har anvisat i motion 1971:581 åstadkommer en bättre situation för låginkomsttagaren. Herr Wärnberg frågade vad jag anser om systemet i England. Jag tror att det i och för sig är litet för tidigt att avge några mera bestämda omdömen om utfallet av detta system, eftersom det började tillämpas i maj 1969 med en övergångsperiod fram till 1975. Det kan därför vara lämpligt att avvakta litet grand med omdömena. Jag anförde exemplet närmast för att understryka att vi inte skall vara så oerhört låsta som vi varit i den svenska debatten. Vi skall inte säga att det inte finns några praktiska möjligheter att vidta förändringar på det här området. I andra länder har man prövat att göra detta, och vi skall inte utesluta att det kan lyckas. Jag vill erinra om ett uttalande som bevillningsutskottet gjorde förra året, och som herr Wärnberg också var med om. Där framhölls att man hade höjt procenttalet för villaschablonavdraget för att motverka ”den skatteeffekt som ett skuldränteavdrag med hänsyn till skatteprogressionen får i högre inkomstskikt”. Man är alltså medveten om att det finns ett problem här, och om man ville skulle man kunna använda den motsatta utgångspunkten, nämligen att det inte skall vara någon diskriminering av låginkomsttagarna vid ränteavdrag, och sedan göra eventuella justeringar, om så behövdes. Jag tror att det är en tanke som faktiskt är värd en utredning och som det kan bli någonting av.

Herr talman! Det är bäst att vi föds med ett ränteavdrag, som vi bär med oss genom livet oavsett skuldbelastning — då får vi den verkliga jämlikheten. Det är också beklagligt många som föds med skulder. Jag skulle vilja se den låginkomsttagare som betalar 100 procent av sina ränteutgifter utan att få något avdrag på skatten. Det skall alltså, om det är en familjeförsörjare, vara en person med en årsinkomst på högst 8 000-10 000 kronor brutto. Jag skulle gärna vilja träffa den som med den inkomsten lyckats i någon nämnvärd utsträckning sätta sig i skuld — då är han en skicklig låntagare, det vill jag gärna säga. Herr Wärnberg har redan upplyst herr Bergqvist om att herr Bergqvist skäller under fel träd. Det är alldeles klart att om man lånar pengar och gör en placering t.ex. i mark och sedan tjänar mycket på det, så skall man skatta för de pengarna. Om man då inte får skatta tillräckligt mycket på grund av reglernas utforming, skall vi diskutera skattereglerna. Jag tror inte att herr Bergqvist och jag kommer att bli helt överens när det gäller realisationsvinster, villaschabloner och sådant, men det är de sakerna vi skall diskutera och inte ränteutgifter som över huvud taget icke har någon skattekraft, eftersom de är utgifter för intäkternas förvärvande och pengar som man icke har i sin hand. Skattereglerna kan vi alltid resonera om sedan, men inte på den punkten. Skäll under rätt träd!

Herr talman! När jag lyssnade på herr Wärnberg blev jag litet konfunderad. Han sade bl.a. så här: Varför göra ett så konstlat grepp som att beskära avdragsrätten för skuldräntor i villor, då man kan använda sig av ett mycket enklare system, nämligen att höja den beskattningsbara inkomstprocenten? Det är mycket effektivare. Det resonemanget anser jag verkligen kan förvilla debatten om principerna för avdragsrätten. Om det skulle vara riktigt, förutsätter det nämligen att vi betraktar villaägarna som en enhetlig boendegrupp i samhället. Men villaägarna är sannerligen ingen enhetlig grupp. Huvudparten av dem är, för att använda ett uttryck som jag tycker ligger mycket nära till hands, egnahemsägare med ingen eller ringa skuld på sina fastigheter och de har därför inte heller några nämnvärda skuldräntor att dra av från sina faktiska boendekostnader. Har de i någon större utsträckning skuldräntor på sina fastigheter, är deras inkomster vanligen mycket små. Många av dessa småhusägare är verksamma i yrken med förhållandevis små årsinkomster eller är pensionärer som kanske har enbart sin folkpension eller ett begränsat antal tjugondedelar av ATP-pensionen. Om man höjer schablonprocenten för dessa småhusägare — som är många till antalet — får således den grupp som har den minsta ekonomiska bärkraften bära tunga bördor för sin boendekostnad. Därtill kommer att kommunerna ofta har en benägenhet att öka vattenavgifter, elkostnader och annat, vilket drabbar dessa grupper utomordentligt hårt. Jag har själv en villa i ett bostadsområde i Stockholm, där huvudparten av de boende ännu så länge består av egnahemsägare som ofta under mycket stora ekonomiska besvärligheter har skaffat sig ett eget småhus på självägd mark. Ett gott råd är därför att nyansera sin entusiasm för ett bibehållande av avdragsrätten i oförändrat skick. Man skulle dessutom ha vunnit mycket på — vilket också kan utläsas i sista stycket i skatteutskottets betänkande — att göra en översyn av hela skattesystemet för att se, om och på vilket sätt ett mera rättvist skattesystem kan åstadkommas och därmed också en kollning på omfattningen av den avdragsrätt som obestridligen favoriserar de högre inkomsttagarna. Detta är ostridigt, och därom är också talarna såvitt jag förstår — möjligen med undantag av herr Carlshamre — överens. I bostadsdebatterna — som jag möter dem i varje fall — brukar det sägas att bostadsstödet är större för många villaägare i höga inkomstlägen och med stora skuldräntor än för små inkomsttagare som har att använda sig av det av staten och kommunerna anvisade normala bostadsstödet. Jag skall allra sist bara vilja exemplifiera vilka fördelar det ändå i några fall innebär att flytta in i en självägd villa. Låt oss ta exemplet att vi har två — till standard, läge och produktionskostnader — likvärdiga villor. Den ena villan står på fri grund, den andra innehas med bostadsrätt. Den som har möjligheter att välja förvaltningsform väljer ofta den förstnämnda, inte därför att det är en bättre förvaltningsform utan helt enkelt därför att han vill utnyttja den favorisering genom ränteavdragen som han har möjligheter till i det nuvarande beskattningssystemet. För att åstadkomma en mera sansad bedömning av denna fråga skulle det ha varit en fördel, om man i stället hade sökt möjligheter att åstadkomma ett rättvisare skattesystem. Ingen kan väl på allvar påstå att det skattesystem vi har för närvarande är särskilt rättvist de olika boendegrupperna emellan.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö började med att något anklaga mig för att jag förde ett kanske alltför skattetekniskt resonemang. Men, herr Werner, detta är en skatteteknisk fråga av hög dignitet, som inte går att lösa med stora svepande gester och tal om att det verkligen gäller att föra en klasskamp. Det här är framför allt en teknisk fråga, där man måste söka hitta lösningar som inte slår orättvist. Det var därför som jag blev mycket teknisk i min redogörelse. Jag tyckte att det var nödvändigt som en bakgrund för att få fram ett skattesystem som är någorlunda rättvist. Jag skulle gärna vilja upprepa min fråga till herr Werner. Om man i en motion slänger ut sådana astronomiska siffror som ränteavdrag på bortåt 1,4 miljarder kronor, bör man i all rimlighets namn också tala om hur man kommit fram till dem. Det kan tänkas — jag säger inte att det är så — att herr Werner här räknat in även bostadsföretagens räntor. Vad det kommer att innebära för hyressättningen och för de små inkomsttagarna om man slopar den avdragsrätten begriper var och en. Jag vill bara ha ett besked av herr Werner om hur han har räknat. Eftersom detta är en avgörande del i vänsterpartiet kommunisternas hela budgetförslag, tycker jag att jag har rätt att få ett sådant besked. Sedan säger herr Werner: Om en människa med stor förmögenhet har en skuldsättning på ett par hundra tusen kronor, kan då ränteavdraget betecknas som ett omkostnadsavdrag? Ja, självklart. Om en rörelseidkare lånar upp en massa pengar för att driva sin rörelse, måste räntan självklart vara en omkostnad för att han skall kunna skaffa sig sin inkomst. Däremot är det inte givet att räntan på lån till en Mallorcaresa skall betraktas som omkostnad. Här vill jag komma in på herr Carlshamres synsätt. Eftersom inte några levnadsomkostnader utöver grundavdraget är avdragsgilla, bör inte någon del av den kostnaden vara avdragsgill liksom inte heller räntan. Den har ett klart samband med levnadsomkostnaderna. Men vi är inte människor att hitta ett sätt att öronmärka våra pengar. Det är detta som är kruxet. Jag skulle omedelbart väcka en motion om att räntorna för privata levnadsomkostnader inte skulle vara avdragsgilla, om jag bara kunde hitta ett system, som inte mest skulle drabba de små inkomsttagarna, de som inte har några förvärvskällor att flytta sina lån till. Ju dyrare villa, desto större avdrag, sade herr Werner. Det är alldeles rätt. Men ju dyrare villa, desto högre intäktsprocent. Här har man enligt min uppfattning angripit problematiken på rätt sätt. Har jag i dag en villa med taxeringsvärde uppåt miljonen, får jag en skattebelastning som är högre än i andra fall. Skattebelastningen gör att villalån då inte är en god placering, och det är en tänkbar lösning att fortsätta på den vägen. Jag tror det var herr Lindkvist som sade att om man höjer intäktsprocenten för dessa små inkomsttagare som har ett gammalt egnahem med lågt taxeringsvärde så får de vidkännas en ganska stor kostnad. Ja visst, men man kan fortsätta på den inslagna vägen med det speciella avdraget i botten. I dag finns ingen opinion för att betunga de vanliga husägarna med större kostnader. Om någon skulle väcka ett förslag om att höja intäktsprocenten till 5 procent i stället för 2, 10 procent i stället för 4 och 15 procent i stället för 8 så finns det ingen opinion för det. Jag är ganska övertygad om att det inte går att få igenom sådana förslag. Den vägen är annars den tekniskt bästa, och man når exakt samma effekt som om man vägrar att ge skatteavdrag för räntan. Nu vill herr Bergqvist ha ett skattesystem där man ger ett lika stort skatteavdrag eller en viss summa pengar åt alla. Jag håller med herr Bergqvist om att det för de små inkomsttagarna innebär en fördel, men det bryter sönder det nuvarande skattesystemet och skapar en hel mängd olägenheter på en mängd andra områden. Det går, som jag sade tidigare, att klara det hela med extra avdrag. Jag hävdar fortfarande att ränteavdraget är ett omkostnadsavdrag. Så länge man behagar betrakta villan som en förvärvskälla får man finna sig i att omkostnaderna för den också skall vara avdragsgilla. Jag tror det är fel att påstå att bostäderna i hyreshus i dag ger de små inkomsttagarna samma avdragsrätt som andra. Så är det inte. Hyresvärden får göra avdrag för alla räntor som han har. Om dessa räntor inte finge dras av skulle hyran höjas högst väsentligt. Den som har en stor lägenhet får alltså mer i räntesubvention även i en hyreslägenhet. Den som har en flott lägenhet i ett modernt, nybyggt hus gör en betydligt större skattemässig vinst än den som bor i ett gammalt hus. Jag medger utan vidare att vinsten är åtskilligt mer markerad för den som bor i villor, men den är inte hundraprocentigt eliminerad för dem som bor i hyresfastigheter. Nu kan någon säga att det här spelar ingen roll; de allmännyttiga bostadsföretagen behöver inte utnyttja sina ränteavdrag eftersom de inte har några egna inkomster. I varje fall behöver de inte utnyttja ränteavdragen till fullo. Det är möjligt, men det kanske beror på att man har satt en hygglig intäktsprocent. Det går alltså att reglera saken också den vägen. Räntan är avdragsgill inte bara för dem som har egnahem utan också för hyresfastigheter där man har tagit upp ett lån. Jag tror att det hör till bilden att det finns en orättvisa även på den sidan. Jag har ingen anledning, herr talman, att ändra mitt yrkande.

Herr talman! När herr Wärnberg säger att motionen bryter sönder skattesystemet kan jag säga att den bara ändrar systemet. Motionen 581 går ut på ett annat system än det vi har nu. Men om man formulerar det så att förslaget bryter ned vissa inslag i det nuvarande skattesystemet så är det också riktigt. Man bryter ned åtskilliga av de orättvisor som finns nu. I stället för de olika avdrag som hyresvärdar nu kan göra för sina räntekostnader skulle det med vårt förslag bli samma avdragsprocent för alla hyreshus. Herr Carlshamre sade att vi inte här egentligen skulle diskutera ränteavdraget utan aktievinstbeskattning och markvinstbeskattning. Men vad jag gjorde var att jag visade på sambandet mellan ränteavdraget och realisationsvinstbeskattningen och pekade på hur den kombinationen verkar i riktning mot att förstärka inkomstklyftorna. Det behövs reformer både när det gäller markoch aktievinstbeskattningen och när det gäller ränteavdrag. Herr Carlshamre skulle gärna vilja se den som var så skicklig att han kunde sätta sig i skuld och ändå få stå för 100 procent av räntekostnaderna. Det är riktigt att det är svårt för utpräglade låginkomsttagare att skaffa sig lån över huvud taget. Ju högre inkomst man har, desto lättare blir det, och ju högre inkomst man har desto mindre blir räntebelastningen på grund av ränteavdragens konstruktion. Vore det verkligen orimligt att en lika stor andel av räntekostnaden fick dras av, oberoende av inkomsttagarnas marginalskatt?

Herr talman! Den upplysning som vi nu fått ger mig klarhet i det som jag fruktade. Upplysningstjänsten har skurit allt över en kam, tagit alla skuldbelopp som finns i hela landet och räknat 100 000 kronor som grundbelopp. Resten skall man alltså inte bevilja avdrag för. Och eftersom de största skuldbeloppen i vårt land ligger på bostadsbyggandet kan var och en räkna ut vem som får betala fiolerna för herr Werners förslag.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 57 behandlas frågan om vidgad rätt till avskrivning för kostnader för vattenoch luftvårdande åtgärder m.m. Denna fråga har varit uppe i riksdagen under en lång följd av år. När jag 1967 första gången motionerade om rätt till avdrag vid beskattningen för vattenvårdande åtgärder i jordbruket blev min motion mycket välvilligt behandlad i dåvarande bevillningsutskottet. Det skrevs i betänkande bl.a. att frågan om gynnsamma avskrivningsregler för vattenoch luftvård borde bli föremål för skyndsam utredning. När riksdagen 1969 beslutade om ändrade avskrivningsregler vid inkomstbeskattningen för rörelser och hyresfastigheter kom inte jordbruket att omfattas av de nya reglerna. Också vid detta tillfälle aktualiserades jordbrukets situation, och i en motion föreslog jag bla. att jordbruket som ett provisorium skulle få tillämpa samma avskrivningsregler som gäller för täckdikningskostnader. Riksdagen avslog detta förslag och beslöt i enlighet med bevillningsutskottets skrivning, där det bl.a. uttalades att den då tillsatta jordbruksskattekommittén skyndsamt skulle behandla frågan och så snart som möjligt framlägga förslag i ärendet. I dag när endast två månader återstår av år 1971 har fortfarande inget förslag lagts fram, men av vad som framgår av skatteutskottets betänkande avser jordbruksskattekommittén att före årets slut färdigställa sitt betänkande, och jag hoppas verkligen att så kommer att ske. Även om det kan vara värdefullt med välvilliga uttalanden, räcker det inte med sådana, utan det måste snarast ske en förändring i gällande bestämmelser. Man kan inte annat än vara starkt kritisk mot den behandling jordbruket i detta sammanhang utsatts för. Jordbruket har under de sista åren genomgått en omfattande strukturförändring, vilken avsevärt skulle ha underlättats om jordbruket fått använda samma avskrivningsregler som näringslivet i övrigt. Därjämte vet vi att lagstiftningen genom Nr 114 miljöskyddslagen har skärpts medan avskrivningsreglerna varit oförändra Onsdagen den de. 27 oktober 1971 Det är fullt förståeligt att det uppstår irritation i jordbrukarleden när XX — — myndigheterna i enlighet med miljöskyddslagen ställer stränga krav på Förlängning av avloppsutsläppen samtidigt som jordbrukaren utestängs såväl från avostkustbanan Sar dragsrätten för kostnaderna som från de bidragsmöjligheter som erbjudes åtgärder för att förindustrin. korta restiden på Jag har, herr talman, med detta velat understryka denna frågas både järnväg mellan allvarliga och angelägna karaktär, och jag hoppas verkligen att riksdagen Övre Norrland och Mellansverige snart skall föreläggas förslag så att löftet om likvärdiga avskrivningsregler för jordbruket i jämförelse med näringslivet i övrigt, kan förverkligas.

Herr talman! Den 18 februari interpellerade jag kommunikationsministern om förhållanden som nära anknyter till den fråga vi nu skall diskutera. Interpellationen skulle ha besvarats i dag. Men sedan regeringen den 1 oktober fattade beslut om regional trafikplanering i hela landet har jag i realiteten fått det svar som jag hoppades på. Jag har därför återkallat interpellationen, men ber ändå, herr talman, att få anföra några synpunkter i anslutning till trafikutskottets betänkande. Samtidigt med det här regeringsbeslutet har kommunikationsministern uttalat att regeringen fram till den 1 oktober 1974 kommer att iaktta viss återhållsamhet i fråga om beslut rörande ytterligare nedläggning av järnvägslinjer. Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse över detta regeringens beslut, som kommer att ge erforderlig tid för de överväganden om våra järnvägars roll i den framtida trafikförsörjningen som jag tror är nödvändiga. Det gäller icke minst Norrland och dess inland. Låt mig också få säga att jag kan ha förståelse för att utskottet har skrivit ihop sig om ett uttalande som innebär att en klargörande utredning av frågan om en förlängning av ostkustbanan eller andra åtgärder beträffande järnvägslinjerna i Norrland framstår som motiverad. Men jag vill å andra sidan starkt understryka att en utbyggnad av ostkustbanan enligt motionärernas yrkanden innebär uppenbara risker för ytterligare utarmning av trafikunderlaget i första hand för inlandsbanan men även för stambanan. Oron för inlandsbanans framtid finns 75 också med i den borgerlig-kommunistiska motionen. Motionärerna har nämligen på ett ställe smugit in en brasklapp där det står följande: ”Dock får Ostkustbanan inte byggas ut på bekostnad av Inlandsbanan.” Såvitt jag kan bedöma kommer en ny kustbana att allvarligt försämra förutsättningarna för inlandskommunerna. När dessutom de två inlandsbanor vi har i det här området i dag har en outnyttjad kapacitet, så måste det vara helt fel att nu satsa på en ny järnvägsförbindelse efter kusten. Det finns andra och totalekonomiskt vettigare lösningar, t.ex. att ge industrin i Örnsköldsviksområdet, som torde utgöra det största trafikunderlaget för en utbyggd ostkustbana, en direkt anknytning till den redan befintliga stambanan. Den uppfattningen delas för övrigt av länsstyrelsen i Västernorrland. Som jag ser denna frågas lösning, måste en upprustning av inlandsbanan och en del av dess tvärbanor vara den i dag mest angelägna uppgiften. En av tvärbanorna är linjen Forsmo—Hoting, som kommer att få en ökande betydelse för framtida timmertransporter.

Landtransportarbetet har ökats med 850 miljoner tonkilometer, ett transportarbete som svarar mot en tredjedel av hela det genom s.k. fjärrtrafik på lastbilar i Sverige uträttade transportarbetet i dag.

Jag tror att det är en ganska realistisk bedömning. Det borde därför inför detta perspektiv vara en naturlig och nödvändig åtgärd att nu förbereda en upprustning av de aktuella bandelarna för att ta hand om timmertransporterna, en utveckling som för övrigt också ligger i linje med SJ:s egna prognoser för 1970-talet. Jag kan hänvisa till en artikel i Ekonomisk Revy, nr 1, januari månad, där chefen för SJ:s kommersiella avdelning Anders Eklund summerar järnvägen och 1970-talets godstransporter i följande slutsats: ”För den närmaste S-årsperioden förutses i SJ:s prognoser en årlig tillväxttakt i godstrafiken om ca 5 procent. — — — Mer än hälften av kvantitetsökningen i ton beräknas komma från skogssektorn.” Det finns också av SJ framräknade kostnader för en upprustning av Forsmo-—Hotingbanan, som i dagsläget beräknas uppgå till 20 miljoner kronor, ett arbete som kan igångsättas med kort varsel med en byggnadstid på tre fyra år. Inlandsbanans upprustning är också nödvändig ur en annan synpunkt, nämligen för de framtida malmtransporterna från fyndigheterna i norra Jämtland och i Västerbottens fjälltrakter.

ostkustbanan samt Sammanfattningsvis vill jag således, herr talman, konstatera att det åtgärder för att förfinns mycket starka skäl för att bevara och upprusta de banor i inlandet korta restiden på varom jag här talat. Låt oss emellertid för husfridens skull ta utredningen Järnväg mellan om ostkustbanans förlängning — inom parentes sagt en utredning om ÖPre Norrland och Mellansverige behovet av en utredning — men ge oss då också garantier för att våra befintliga inlandsbanor ges möjligheter att fylla sina viktiga skogspolitiska, regionalpolitiska och även försvarspolitiska uppgifter. Att prioritera utbyggnaden av det befintliga järnvägsnätet inom området borde därför vara en förstahandsuppgift i det planeringsarbete som nu på regeringens beslut skall igångsättas inom länsstyrelserna i mellersta Norrland. Det gäller då framför allt Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. Utöver de motiv jag tidigare anfört tillkommer även avgjort sysselsättningspolitiska och trafiksäkerhetsmässiga fördelar med en sådan upprustning och utbyggnad. De pengar som nu skulle sättas in för dessa uppgifter är — det vill jag, herr talman, slutligen säga — väl använda och totalekonomiskt motiverade pengar.

Herr talman! Norrlands koloniala prägel har tagit sig uttryck inte endast i att Norrland i industriellt hänseende inte kan jämföras med landets södra delar. Den koloniala prägeln finner vi även när det gäller transportväsendet. Järnvägarnas utbyggnad och vägarna i allmänhet är inte alls i paritet med landet i övrigt. De storfinansiella intressena i Sverige har under alla tider betraktat Norrland som en koloni. Fortfarande gäller det karakteristiska uttrycket som Axel Oxenstierna fällde: ”I Norrland hava vi också ett Indien om vi lära oss att väl förvalta det.” Olika argument har under åren använts för att förhindra en industrialisering av Norrland. Tillåt mig, herr talman, att ta endast ett exempel, och det är inte äldre än från 1939, då den dåvarande regeringen i en proposition föreslog att åtgärder skulle vidtas för byggandet av en anläggning för framställande av 100 000 ton tackjärn. Då svarade de storfinansiella intressena genom Jernkontoret bl.a. att järnverket borde förläggas längre söderut, då ett järnverk så långt norrut inte kunde anses säkert ur försvarssynpunkt. Det verkliga skälet var givetvis att byggandet av ett järnverk i Norrland kunde innebära konkurrens med storfinansens anläggningar söderut. Storfinansen kunde mobilisera de högre militärerna till förmån för sina synpunkter för att även i fortsättningen hålla kvar Norrland i den koloniala prägeln. Först när dessa högre militärer, generaler, på senare tid kommit underfund med att denna linje medfört en så fruktansvärd avfolkning av Norrland att man nu måste skydda landets norra delar med skåningar och smålänningar har man börjat att vakna upp ur sin hundraåriga sömntillvaro och sina felaktiga spekulationer. IE Vad som gällt Norrlands industrialisering har även gällt dess kommunikationer. En järnväg utefter Norrlandskusten var inte att rekommendera från försvarspolitiska synpunkter, sade man, och fick naturligtvis generalernas fulla stöd. Men vad landets övriga kustområden beträffar gäller inte samma skäl. Ostkustbanan går utefter hela kusten fram till Härnösand. Där är det stopp. Då det gäller Västkusten och de södra delarna av landet har det inte mött några som helst hinder att bygga järnvägar längs våra kuster. Att järnväg av försvarspolitiska skäl inte kunde byggas utefter Norrlandskusten har endast varit ett svepskäl. För det är väl knappast någon som i dag vill göra gällande att det varit av försvarspolitiska skäl som Norrland inte industrialiserats, även om detta har varit ett av de bärande argumenten mot en industrialisering av Norrland. Norrland har betraktats som en koloni till landet i övrigt och från ansvarigt håll betraktar man det tydligen så även i dag. Under senare år har Norrland fått stå till förfogande med den arbetskraftsreserv ur vilken storföretagen söderut endast har haft att ösa. Statliga organ har villigt stått till förfogande för detta ändamål. Arbetet med en förlängning av ostkustbanan skulle inte endast ha sin betydelse i kommunikationshänseende för Norrland. Arbetet med byggandet av den skulle ge arbete och utkomst åt hundratals anställda under åtskilliga år framåt i bygder där arbetslösheten fortfarande är förhärskande. En utbyggnad av ostkustbanan skulle även innebära en principiellt ny syn på järnvägarnas roll som det viktigaste, billigaste och miljövänligaste transportmedlet. Det kan synas som om utskottets intresse är ljumt i fråga om en utbyggnad av ostkustbanan när man i klämmen i utskottsbetänkandet endast föreslår att riksdagen ger regeringen till känna vad man anfört om utredning. Det är nästan med glädje som den socialdemokratiska Norrlandstidningen Nya Norrland den 14 oktober meddelar sin läsekrets att trafikutskottet kommer att föreslå en utredning om huruvida en utredning om ostkustbanans förlängning är värd en utredning — det var detta herr Högström omnämnde i sitt anförande. Samma tidning fortsätter: ”Det betyder i klartext, att det så ofta återuppväckta förslaget om en förlängd Ostkustbana på nytt hamnar i utredningskvarnen och får stanna där i många år framåt.” Skall tidningen få rätt? Ja, det får framtiden utvisa. Herr talman! Den motion det här handlar om är en flerpartimotion. Men den saknar underskrift från socialdemokratiska ledamöter, som naturligtvis har beretts tillfälle att med sina underskrifter stödja motionen. De gjorde det inte. Men likväl har vi ett enhälligt utskottsbetänkande. Skall detta betyda att tidningen Nya Norrlands spådom om att motionen hamnar i en utredningskvarn, med andra ord skall begravas, kommer att bli uppfylld? Kanske utskottets socialdemokratiska ledamöter önskar en förhalning av frågan, kanske det från deras sida är fråga om en utskottskompromiss för att enligt den inte alls okända metoden i verkligheten få frågan begravd. Det skulle inte skada att få ett besked på den punkten. Herr Ivar Högström har deklarerat sin uppfattning. Han blandar ihop Nr 114 problemet med frågan om inlandsbanan och bandelen Hoting—Forsmo, Onsdagen den som ju knappast kan äventyras av att ostkustbanan förlänges. Varken 27 oktober 1971 inlandet eller kustlandet kan vara betjänt av att vissa krafter nu söker

Herr talman! När man väcker förslag om utbyggnad av järnvägsnätet kan någon fråga hur det rimmar med det förhållandet att 55 procent av det totala nätet tillhör gruppen trafiksvaga bandelar. Vi har också en stark opinion mot de ständigt ökande taxorna, och det kan hos andra tas som ett tecken på att järnvägstrafiken sett sina bästa dagar. Nu har de starka protester som höjts mot det s.k. nedläggningsraseriet lett till att regeringen av allt att döma nödgats tidigarelägga den landsomfattande trafikplanering som skulle följa på den förberedande modellplanering som utförs i Norrbotten och Östergötland. Initiativet är välkommet, men jag skall inte här närmare analysera den frågan. Jag vill för min del uttala den meningen att dokumenterat behov av nedläggning av vissa bandelar inte utesluter utbyggnad av andra eller t.o.m. byggande av nya bansträckor. Ett exempel är enligt min mening förslaget om byggande av bandelen Örnsköldsvik Husum, som ingick i en motion jag avlämnade till 1970 års riksdag. Ett annat exempel, som hänger samman med behovet av att på sikt förbättra kommunikationerna mellan södra och norra delarna av vårt land, är förslaget om en utbyggnad av ostkustbanan.

Man anser att nuvarande linjekapacitet är tillräcklig under överblickbar tid, men man förbigår det faktum att bl.a. kurvradier och starka lutningar utmed stora sträckor norr om Ånge inte tillåter normala hastigheter i tågföringen. Detta är ju en kapacitetsbegränsande faktor av inte ringa betydelse, och även om man nu har relativt snabba expresslinjer från övre Norrland till exempelvis Västkusten hämmas och försenas trafiken genom hastighetsbegränsningarna på de här sträckorna. Sådana flaskhalsar kan inte accepteras på linjer som utgör själva pulsådern för en stor del av trafiken mellan de södra och de norra delarna av landet. Det bör också noteras att justeringar genom kurvrätningar o. d. inte är möjliga bl.a. mellan Långsele och Vännäs. Alternativet är nydragning. Det är också här frågan kommer in om att vid en utbyggnad lägga nydragningen vid kusten. De båda parallellinjerna skulle i så fall komplettera varandra. Herr Högström och jag är här inte av samma 79 mening. Herr Högström uttalar starka farhågor för att man riskerar en utarmning av underlaget för inlandsbanan och i någon mån för norra stambanan. Remissinstanserna har uttalat att någon risk för utarmning av underlaget eller påverkan i negativ riktning av underlaget för inlandsbanan inte föreligger. Jag skulle vilja tillägga att om bansträckningen skulle gå upp till Umeå får man där en naturlig och fin förbindelse med inlandsbanan mellan Umeå och Storuman, vilket säkert skulle vara till fördel för vedtransporter till industrier, som ligger som ett pärlband mellan Umeå och Örnsköldsviksområdet. Vi är överens om en sak, herr Högström, nämligen att industrierna i Örnsköldsvikområdet bör ges anslutning till järnvägsnätet, och det överensstämmer med mitt tidigare agerande i den frågan. Vid behandlingen i trafikutskottet har remissyttrandena från övriga instanser — alltså andra än SJ — betytt mer än SJ:s mer negativa hållning. På grundval av de yttrandena och vid sin egen bedömning har utskottet funnit skäl tala för en klargörande utredning med sikte på att i stora drag klarlägga kostnaderna för tänkbara tekniska lösningar vid olika utbyggnadsalternativ. Erforderliga trafikprognoser och lönsamhetsberäkningar skall ingå i den här mer preliminära utredningen. Utskottet har också uttalat sig för att utredningsarbetet bör igångsättas snarast. Motionärernas önskemål har enligt min mening i stort sett tillgodosetts genom trafikutskottets ställningstagande. Men vad kommer härnäst? Kommer beställningen att verkställas av regeringen? Erfarenheterna av sådana här beställningar är inte särskilt goda. Hur har det gått med utredningen om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun? Mig veterligen har ännu ingenting hänt. Och hur gick det med den utlovade rekonstruktionen av trafikpolitiska delegationen? Det gick lång tid mellan riksdagsbeslut och konseljbeslut och beträffande delegationens utökade mandat kan resas flera frågetecken. Det är inte min mening att debattera de frågorna här, men det ger mig anledning att fråga kommunikationsministern, som det gläder mig att se närvarande: Har herr statsrådet för avsikt att, därest riksdagen nu beslutar enligt föreliggande betänkande, föranstalta om att utredningen mycket snart kommer i gång? Frågan kan kompletteras med en undran huruvida den breddade trafikplaneringsutredningen ses av statsrådet som ett hinder för den föreslagna översiktliga utredningen i den här järnvägsfrågan. Kommer möjligen statsrådet att vänta med utredningen till 1974, då det anbefallda trafikplaneringsarbetet skall vara fullföljt? Det är angeläget att få det här klarlagt. Min uppfattning är att inget hinder finns för att bedriva interregionala utredningar parallellt med trafikplaneringsutredningarna inom de olika länen. Det borde vara en första gradens angelägenhet att utredningen angående förbättringen av kommunikationerna mellan norra och södra Sverige är klar samtidigt med länsutredningarna, dvs. senast vid utgången av 1974. Herr talman! Med mitt anförande har jag velat understryka vikten av att utredningen kommer till stånd och att den genomförs snart. Därmed har jag också uttalat mig för utskottets hemställan.

Men jag skulle vilja säga att det är troligt, för att inte säga sannolikt, att det med en mera förutseende attityd hos järnvägsföretaget, med en taxepolitik som går i en annan riktning än den under senare år traditionella, som ju har utmärkts av ständiga taxehöjningar, och med snabbare förbindelser går att nå en högre grad av kapacitetsutnyttjande beträffande både personoch godstrafiken. Givetvis måste vi se till att trafiken kan upprätthållas på det järnvägsnät som redan finns i inre delarna av Norrlandslänen, och eftersom det här och var visat sig att det är oro på den sidan tillät jag mig, herr talman, att vid höstriksdagens början ställa en enkel fråga beträffande Forsmo-—Hoting-banan. Jag måste ändå säga att jag tycker att det svar jag fick av kommunikationsministern inte var så alldeles klargörande. Trots att vi har fått veta att regeringen har den regionala trafikplaneringen på gång, så tyckte jag att beskedet inte var alldeles klart om att trafiken Forsmo—Hoting skulle behållas. Nu har emellertid utskottet beträffande den motion som jag talade för dess bättre följt de remissinstanser som varit positiva och funnit en utredning motiverad om förlängning av ostkustbanan eller andra åtgärder beträffande järnvägslinjerna i Norrland. Jag vill därvidlag slutligen bara fästa uppmärksamheten på vad länsstyrelsen i Norrbottens län har anfört, 81 nämligen att motionen 971 beaktar möjligheterna av att en ombyggnad av norra stambanan och ostkustbanan i linjesträckningar som ej uppfyller dagens krav kan vara ett alternativ till en utbyggnad av ostkustbanan. Men det är ju det, herr talman, som utredningen skall pröva.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som man tar del av trafikutskottets positiva betänkande över de motioner som berör ostkustbanan och en förkortning av restiderna på järnvägen mellan övre Norrland och Mellansverige. Jag skall inte upprepa de argument som här har framförts, utan jag skall mycket kortfattat koncentrera mig på en frågeställning som gäller mitt partis uppfattning om dessa Norrlandskommunikationer.

Jag skall inte påstå att detta löser alla problem för Norrland, men med de miljarder som slussas till denna härliga landsdel borde ansträngningarna koncentreras mera på att just krympa avstånden. Fjäll, skogar och myrmarker behöver inte bli mindre attraktiva för att tiden mellan människornas resmål krymper. Lokaliseringspolitiska åtgärder, särskilda AMS-insatser, kommunernas satsningar samt satsningarna på industri och jordbruk blir lätt ett slag i luften, om inte kommunikationerna först och främst ordnas och upprätthålles eller kollektiv trafik ibland hindras från nedläggelse. I detta fall är det ju fråga om en utveckling och förlängning av ostkustbanan, alltså en förbättring. Det är inte fråga om att hindra en nedläggelse, som man annars ofta får kämpa för här i riksdagen. I en passus på s. 4 i utskottets betänkande skriver utskottet så här: ”Såsom länsstyrelserna framhållit måste också i utredningsarbetet regionaloch samhällsekonomiska aspekter beaktas liksom behovet av möjligheter till skilda transportalternativ — inkluderande i förekommande fall även sjötransporter. Utredningsarbetet bör igångsättas snarast.” Lägg märke till att utskottet skriver att regionaloch samhällsekonomiska aspekter måste beaktas. Detta innebär enligt min mening att man ser på kommunikationsfrågorna i förhållande till den allmänna servicen och den satsning som görs i denna landsdel. Först då kan man få en värdemätning på kommunikationernas stora betydelse för Norrland. När man talat om norrlandsfrågor tycker jag att man ofta har ”småhattat” med kommunikationerna och inte givit dem den framskjutna ställning de borde ha i den diskussion som förts om lokaliseringssatsningar, skatteutjämning osv. Norrland är enligt min mening i mycket stor utsträckning ett kommunikationsproblem. Till sist har man nu i kommunikationsdepartementet äntligen börjat tänka om när det gäller järnvägsnedläggningarna och beslutat att ta en paus för att tänka. Om den stunden av tänkande fram till 1973 skulle Nr 114 resultera i att man behöver bygga ut vissa kollektiva transportvägar, så är Onsdagen den det enligt min mening en framgång. 27 oktober 1971 Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets

åtgärder för att för Herr talman! När herr Lorentzon tog upp frågeställningarna i det motionspar som vi nu behandlar angrep han socialdemokraterna för att de inte har skrivit under denna fyrpartimotion, och han tog det som intäkt för att vi skulle vara ointresserade av att lösa trafikfrågorna för Norrland. Jag ber då att få säga till herr Lorentzon att vårt bristande intresse för att skriva under denna motion helt och hållet beror på motionens kläm och i stora delar också på motionens innehåll i övrigt. Vad motionärerna här kräver — jag citerar nu motionens kläm — är ”att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om skyndsam prövning av frågan om en förlängning av Ostkustbanan och att Kungl. Maj:t för riksdagen redovisar resultatet härav”. Vi menar nämligen att man måste sätta ett mycket stort frågetecken för förslaget om en förlängning av ostkustbanan. Det är inte så helt säkert att en sådan förlängning är det bästa alternativet för att lösa Norrlands trafikproblem. Jag skall emellertid sträcka mig så långt att jag säger, att det med all säkerhet är en bra lösning för kustremsan i Norrland, men vi måste också komma ihåg att vi har ett inland i Norrland som berörs av en eventuell förlängning av denna järnväg. Herr Sellgren nämnde att det inte berör inlandsbanan. Men vad herr Sellgren uteslöt ur redogörelsen för remissyttrandena var att en utbyggnad av ostkustbanan starkt påverkar trafikflödet på norra stambanan. Förlänges ostkustbanan upp till Umeå kan man med all säkerhet räkna med att tågen från övre Norrland kommer att slussas över den redan befintliga järnvägen mellan Vännäs och Umeå och ned efter ostkustbanan. Det trafikflöde som fångas upp på båda sidor av den nuvarande stambanan kommer liksom trafikflödet från kustsidan ensidigt att gå över ostkustbanan. Därmed finns det anledning till starka farhågor för att det trafikflöde som blir kvar på norra stambanan blir så litet att norra stambanan är nedläggningshotad eller att vi måste sätta in starka samhällssubventioner för att kunna behålla trafiken där. Det skulle vara ett direkt dråpslag mot Norrlands inland om så skulle ske. Vidare angrep herr Sellgren SJ:s remissyttrande och talade om att kurvradierna norr om Ånge är av sådan beskaffenhet att man måste bygga om norra stambanan om man skall förbättra förutsättningarna för en snabbare och effektivare trafikering av stambanan. Jag vill inte på något sätt bestrida riktigheten därav.

Vi socialdemokrater är inte ensamma om att sätta ett frågetecken för 83 en utbyggnad av ostkustbanan. När herr Winberg talade om remissinstansernas yttranden uteslöt han — jag vet inte om han gjorde det avsiktligt — en mycket väsentlig del av dem. Det är riktigt att länsstyrelserna ställt sig positiva till att förbättra kommunikationerna för Norrland. Vem skulle inte göra det? Men de har ändå gjort vissa reservationer. Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhåller att en utredning rörande ostkustbanans förlängning m.m. inte bör begränsas till att enbart behandla en ny bana mellan Härnösand och Umeå utan allsidigt söka belysa vilka åtgärder som bör vidtagas för att förbättra järnvägskommunikationerna mellan övre Norrland och Mellansverige. Konsekvenserna för inlandsbanan om ostkustbanan byggs ut bör också upppmärksammas. De regionalpolitiska konsekvenserna av alternativa åtgärder måste enligt länsstyrelsen i Jämtlands län särskilt och noggrant beaktas och såväl omsom nybyggnadsbehovet diskuteras. I samband med utredningsarbetet anser länsstyrelsen i Västerbottens län att man bör undersöka huruvida investeringar av motsvarande storlek i andra trafikprojekt är bättre motiverade ur samhällsekonomisk synpunkt. Hela frågan om en förbättrad transportstruktur för Norrlands del bör enligt länsstyrelsen i Norrbottens län ges en översiktlig och total belysning innan beslut om en förlängning av ostkustbanan fattas. Särskilt angeläget är det att frågan om sjöfart året om bl.a. för Norrbottens län definitivt klarläggs. Näringslivets trafikdelegation är heller inte helt säker på att detta är den bästa lösningen.

Det är riktigt som herr Lothigius sade att vi i utskottsbetänkandet sagt att man skall beakta regionalpolitiska och samhällsekonomiska effekter. I detta menar jag att det självfallet också ingår beaktande av de konsekvenser som kommer att uppstå om vi får ett för svagt trafikunderlag för norra stambanan och de åtgärder som samhället då måste sätta in för att klara de inre delarna av Norrland och deras trafikförsörjningsproblem. En annan sak som också utgör ett stort frågetecken för utbyggnaden är den Severinska utredningen om vintersjöfarten där man föreslår vintersjöfart på några centrala Norrlandshamnar. Jag är övertygad om att framför allt näringslivet i Norrland är oerhört intresserat av en vintersjöfart på Norrlandshamnarna, och det skulle alldeles säkert vara av mycket stor betydelse för näringslivet i Norrland och för förutsättningarna att lokalisera industrier till Norrland. Men samtidigt får det självfallet konsekvenser för trafikflödet på järnvägarna vilket kommer att avlyftas och överföras till sjötransporter. Då kommer självfallet en frågeställning upp: Är det i det läget klokt att förlänga ostkustbanan? Jag vill också redovisa för kammarens ledamöter, att när jag och mina kamrater i trafikutskottet deklarerade dessa frågetecken kring detta ställningstagande, fanns det inga avvikande meningar i utskottet, utan man var fullt på det klara med att frågan måste utredas ur flera synpunkter. Det är därför vi har föreslagit att man i första hand skall utreda vilka konsekvenser det blir, vilka förutsättningar det finns och vilka alternativ det kan finnas till en utbyggnad av ostkustbanan innan man ger sig på den stora utredningen, utmynnande i ett förslag till en förlängning av ostkustbanan. Det är inget som helst bristande intresse från socialdemokraternas sida att lösa trafikfrågorna för Norrlands del, utan det är tvärtom ett intresse av att på bästa möjliga sätt söka lösa trafikfrågorna till den rimligaste kostnaden. Herr Sellgren ställde en fråga till kommunikationsministern om utredningen kommer att uppskjutas till 1974.

Jag skall, herr talman, inte springa ifrån trafikutskottets enhälliga beslut utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När herr Lindberg uttalar sina farhågor för verkningarna på norra stambanan och utbyggnad och förbättring av bandelen söder om Härnösand för ostkustbanans del, liksom för andra verkningar, ger han sig in på just det som utredningen skall ge svar på. Vi vill veta vilka återverkningar det kommer att få. En ökning av godsflödet talar för att norra stambanan kommer att bli otillräcklig i kapacitetshänseende. Vi har Vägplan 70 som talar för en starkt ökande godsmängd i framtiden för Norrlands del. Jag är själv övertygad om, men även det skall utredningen ge svar på, att det framtida godsflödet kommer att bli för kraftigt för att kunna slukas upp av norra stambanan, även med de förbättringar i fråga om tågföring och liknande som SJ har talat om. Jag tror för min del att det är mer sannolikt att det blir en uppdelning av godsflödet mellan de båda bansträckningarna. Skulle nu utredningsresultatet bli till ostkustbanans favör skulle utbyggnaden ske om tio år eller mer, och då har vi en helt annan storlek på godsflödet än vi har i dag. Vi kommer kanske att ha långt större transporter av vedråvara, vilket herr Högström redan sagt sig tro, och jag delar hans uppfattning. Vidare kommer vi att ha en betydligt mer integrerad trafik, till stor del av specialkaraktär. Båda dessa faktorer talar för att vi kommer att behöva en kapacitetsökning för järnvägspulsådern till Norrland. Herr Lindberg berörde också sjöfarten och de betänkligheter man måste hysa mot en utbyggnad av ostkustbanan med tanke på återverkan på sjöfarten. Vi hoppas ju på och räknar med att vi skall få året-runt-sjöfart på samtliga större Norlandshamnar. Jag tror att en ökad järnvägskapacitet påverkar sjöfarten endast marginellt. Till sist vill jag säga att det är illavarslande att höra herr Lindberg säga att om han vetat om trafikplaneringsutredningen vid utskottsbehandlingen skulle han ha velat uppskjuta frågan. Detta är mycket illavarslande.

Herr talman! Låt mig bara påpeka för herr Lindberg att jag talade i anledning av motionen 971, som jag tycker är något mer nyanserad i de här frågorna än motionen 930. Det framhålls ju klart och tydligt i motionen 971 att den framtida lösningen av frågan om tågföringen mellan övre Norrland och Mellansverige är beroende av vilken av flera tänkbara alternativa lösningar i vad gäller omeller nybyggnader som väljes. Mot den bakgrunden vidhåller jag att remissyttrandena har varit positiva till den motionen.

Herr talman! Låt mig svara herr Sellgren, som vill göra gällande att trafikflödet kommer att bli så stort på Norrland att norra stambanan inte kommer att räcka till. Det är väl alltid svårt att sia om framtiden, men så pass mycket tror jag jag kan sia att jag vågar påstå att den dagen ligger mycket långt fram i tiden. Det finns nämligen enkelspåriga järnvägar som har en trafik som är 60 & 70 procent större än den nuvarande mellan Långsele och Vännäs. Med lämpliga åtgärder — förlängda bangårdar, mötesspår och de större lok som kommer — finns det alldeles säkert både nu och i framtiden rätt stora möjligheter att i mycket stor utsträckning utnyttja kapaciteten på den nuvarande inlandsbanan. Men vi har ingen anledning att träta om det. Vi är överens om att det här skall utredas, så vi behöver inte stå här och träta om den frågan. Men när herr Sellgren säger att det är illavarslande att jag har velat avvakta resultatet från de pågående utredningarna måste herr Sellgren dåligt ha läst på de direktiv som kommer att ligga till grund för utredningarna. I direktiven sägs att det skall göras en totalplanering inom respektive län för det framtida trafikbehovet. Om en sådan totalplanering görs borde det också klart framgå, huruvida det föreligger behov av att förlänga ostkustbanan. Inte heller om detta behöver vi träta, eftersom utredning redan är beslutad.

Herr talman! Herr Lorentzon och herr Sellgren sade med stor tvärsäkerhet att en utbyggnad av ostkustbanan inte skulle få några konsekvenser för stambanan och inlandsbanan. Låt mig säga att när motionen avlämnades i vintras var det många, framför allt i inlandskommunerna utefter inlandsbanan och även efter stambanan, som kände oro för en ny framstöt beträffande en utbyggnad av ostkustbanan. I ett reportage från denna tid angav förste järnvägsinspektören i Mellansel, som ligger just vid den aktuella delen av stambanan, att minst halva vagnslasttrafiken skulle försvinna från hans station. Det skulle också innebära att hälften av de 50 där anställda skulle riskera sina anställningar. Han var säkert inte ensam om att hysa denna uppfattning. Därför vill jag på det bestämdaste tillbakavisa herr Lorentzons påstående, att det skulle ligga rent partitaktiska och egoistiska intressen bakom när socialdemokraterna i det här området hävdar att den kapacitet som icke är utnyttjad på inlandsbanan och stambanan i första hand skall utnyttjas innan man ger sig in på att bygga ut ostkustbanan. Det rimmar också ganska illa med andra prognoser på detta område som säger att kustområdet i Norrland, såvitt alla de som sysslar med dessa frågor kan bedöma, kommer att leva vidare men att det är mera bekymmersamt för inlandet. Därför vore det helt felaktigt och inte alls i linje med någon omsorg om inlandet att driva den linje som herrarna företräder. Sedan vill jag också gärna understryka vad herr Lindberg sade om sjöfartens betydelse. Sjöfartsverket har vid förhandlingar med den norrländska industrin hävdat att en av de viktigaste transportuppgifterna är att skapa en året-runt-sjöfart. Jag är övertygad om att riksdagen som ett resultat av den hamnutredning som nu är ute på remiss kommer att få en proposition om en förstärkning av vår isbrytarflotta på ett sådant sätt att det blir möjligt att upprätthålla året-runt-sjöfart utefter Norrlandskusten. Jag tror att detta kommer att få långt större betydelse för industrins framtid än en utbyggd bit av ostkustbanan skulle få. Det är för övrigt bara en liten sträcka som förslaget gäller, och som jag sade i mitt första anförande bör man först ta till vara de resurser som finns och skapa de tvärförbindelser till stambanan som är nödvändiga.

Herr talman! Av denna debatt och i synnerhet av inläggen från Norrlandsbänken att döma har man fått det intrycket att den begärda utredningen begynt redan i kammaren. Jag vill därför erinra kammarens ledamöter — jag tror att det kan vara angeläget — att utskottet endast begärt utredning i fråga om ostkustbanans utbyggnad och förlängning. Det står uttryckligen i klämmen att riksdagen i anledning av motionerna 1971:930 och 1971:971 som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört beträffande utredning om förlängning av ostkustbanan m.m. I direktiven ingår att frågan skall bl.a. ses ur lokaliseringssynpunkt. Det gäller sålunda inte en utredning här i dag utan endast att besluta om en sådan, och jag utgår från att denna utredning blir förutsättningslös.

Herr talman! Herr Högström vidhåller fortfarande uppfattningen att det är fråga om konkurrensen mellan inlandet och kusten. Den linjen kan han fortsätta att köra med. Den oro som enligt herr Högström bredde ut sig i inlandet när denna motion blev bekantgjord kom inte förrän Nya Norrland satte i gång sin kampanj. Det exempel från Mellansel som herr Högström tog upp kom från tidningen Aktuellt . Den följde upp kampanjen mot ostkustbanan och syftade till att ställa inlandets befolkning mot befolkningen vid kusten. Visst är det fråga om partiegoistiska skäl. Ni i SAP fanns inte med på motionen. Ni måste skaffa er en politisk plattform. Plattformen blev att dela Norrlands befolkning i två grupper. Och ändå är det här fråga om både—och. Kan vi inte komma överens om det? Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att läsa innantill ur remissyttranden. Jag tror att herr Persson i Heden har rätt när han säger att det är fråga om en utredning som skall komma. Vi hoppas det. Sedan till frågan om sjöfart året runt om vi i framtiden får bättre isbrytarhjälp. Ja, herr Högström, vilka hamnar kommer det att bli? Vi känner båda två mycket väl till hamnutredningen. Vissa hamnar kommer att klassas ut, men det finns hamnar som vi gärna vill ha kvar. Vi i Vpk motionerade för en tid sedan i Kramfors stadsfullmäktige om att där få en djuphamn. Det var herr Högström alls inte med om. Han röstade mot motionen. I dag kan han tala om att vi skall ha en djuphamn i Kramfors. Men i dag är det kanske för sent. Nu har hamnutredningen klassat bort också den saken. Vad sedan gäller frågan om landstinget i Västernorrland har uttalat sig så eller så vill jag referera till vad ett enhälligt förvaltningsutskott i Västernorrlands läns landsting uttalade för några år sedan. Herr Ivar Högström satt med i detta utskott. Man uttalade sig enhälligt för ostkustbanans förlängning och att frågan därom måste prövas. Vad är det då som inträffat under dessa få år som gjort att ostkustbanan äventyrar inlandet? Det vore intressant att få reda på vad som inträffat. Därest utbyggnaden av ostkustbanan bleve en verklighet, skulle vi kunna få fram ett helt nytt tänkande när det gäller spårbunden trafik. Man kunde då få en helt ny syn på järnvägarna som transportalternativ till landsvägstrafiken. Det skulle också betyda en början till en uppgörelse med 1963 års trafikpolitiska beslut, som skapat så stor irritation snart sagt överallt i vårt land med alla de negativa följder som 1963 års beslut i verkligheten hade.

Herr talman! Låt mig påpeka, herr Lorentzon, att en utbyggnad av ostkustbanan kan skapa ett konkurrensförhållande mellan inlandet och kustlandet därest en sådan utbyggnad skulle få negativa verkningar för norra stambanan. Det går inte att förneka. Det är därför som utskottet har valt att så att säga få frågan allsidigt prövad. Där borde också herr Lorentzon vara nöjd. Det kan tänkas att herr Lorentzon är en god historieskrivare — jag vill inte sätta frågetecken för det. Men jag vill uppmana honom att läsa hela historien innan han försöker återge den. Jag kan nämligen försäkra honom att det inom Jämtlands län fanns en djup oro när motionerna om en förlängning av ostkustbanan lades fram. Jag och mina kolleger fick många telefonsamtal där man uppmanade oss att verkligen bevaka att det blev en allsidig prövning av denna fråga så att det inte hux flux skulle bli en utbyggnad av ostkustbanan och man i Jämtland skulle tappa de förbindelser man har efter norra stambanan. Den oron var mycket djup och stor. Lägg också in den i historien, herr Lorentzon, så blir kanske misstänksamheten något mindre.
Herr talman! Jag vill helt kort säga till herr Lorentzon att jag tror det är av väldigt litet intresse för kammaren att få veta i vilka frågor jag har haft samma uppfattning som herr Lorentzon i Kramfors fullmäktige. Det kan vi lämna helt utanför den här debatten. Sedan vårt förvaltningsutskott hade den här frågan uppe till behandling förra gången har det hänt åtskilligt beträffande utarmningen i inlandet. Jag är ganska övertygad om att herr Lorentzon inte är okunnig om detta. Det måste vara angeläget att se till att man inte skapar ytterligare svårigheter för denna del av vårt land.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Högström inte vill bli påmind om de debatter som har förts och de beslut som har fattats på det lokala planet, alltså i primärkommuner och i landstinget. Jag var betänkt på att inte säga någonting därom, men nu måste jag erinra om herr Högströms ställningstagande där eftersom herr Högström här i debatten har kört på en medveten linje och tydligen också inspirerat tidningen Nya Norrland till en kampanj som har som målsättning att splittra Norrlands befolkning i stället för att vi här borde kämpa på enig front.
Herr talman! Låt mig avsluta denna debatt med att rekommendera herr Lorentzon att ta kontakt med sin partivän järnvägstjänstemannen Henricsson i Hoting och höra hur han ser på saken.

Herr talman! Frågan om breddning och fördjupning av Södertälje kanal samt fördjupningen av Mälarleden har under hela 1960-talet varit föremål för åtskilliga initiativ och diskussioner här i riksdagen. Debatterna och utredningsarbetet har haft det goda med sig att vissa av de alternativ som först presenterades inte längre är aktuella. Man kan säga att de är ställda åt sidan. Det var alternativ som var mer visionära än realistiska. Det förslag som sjöfartsverket nu förordar och som är grunden för trafikutskottets betänkande är jämfört med alla de förslag som passerat revy under 1960-talet det hittills bästa, även om det inte är helt fritt från invändningar. Förslaget innebär att Södertälje kanal och Mälarleden skall medge fartyg med ett största djupgående av 6,8 meter. Uttryckt med andra mått är det fartyg med en lastförmåga på 6 500 ton, och vid specialbyggt tonnage kan lastförmågan öka till 7 500 ton, ja upp till 8 000 ton. Vad som förvånar mig i trafikutskottets behandling av detta ärende är att Södertälje kommun inte har fått tillfälle att yttra sig. Med tanke på att statsutskottet förra sommaren också besökte Södertälje och tittade på kanalen och att det var svårigheter med kontakterna med kommunen även då vill jag här begagna tillfället att få framföra mina uppfattningar om Mälaren och den framtida sjöfarten, trots att det är ett enigt utskott som lägger fram sitt yrkande i dag. Breddningen och fördjupningen motiveras med att en bättre säkerhetsstandard för trafiken på kanalen och i Mälaren uppnås. Genom dessa åtgärder skapas en säkerhetsmarginal för sjöfarten. Det är en motivering som jag helt godkänner. Men redan i nästa andetag talar såväl sjöfartsverket som Mälarledskommittén om att fördjupningen även skall tillåta större tonnage att gå in i Mälaren, dvs. den tonnagestorlek som jag inledningsvis nämnde. I denna del är argumenteringen i förslaget inte lika övertygande. Den säkerhetsmarginal som åtgärderna avser att skapa när man breddar kanalen och Mälarleden tas omedelbart i anspråk av det större tonnaget. Ett motiv för detta synes vara det fartygstonnage som numera byggs på olika håll. Men med hänsyn till att Mälaren är råvattentäkt för 1,5 miljoner människor måste man ställa sig frågan: Är det Mälaren som skall få rätta sig efter det aktuella tonnaget? Är det inte mer rimligt att tonnagestorleken skall få rätta sig efter förutsättningarna i Mälaren? Jag skall inte närmare gå in på denna del av frågan utan endast konstatera att det i huvudsak är oljetransporterna på Mälaren som kommer att öka med det föreslagna tonnaget — ett viktigt konstaterande, som jag återkommer till senare.

Kommittén skriver: ”Denna lösning är fortfarande aktuell, men något besked har inte erhållits från berörda statliga organ.” Kommittén anför också att under förutsättning att ovanstående punkter beaktas är kommittén beredd att tillstyrka sjöfartsstyrelsens förslag som ett första steg mot Mälarledsfrågans lösning. Alltså under förutsättning att Mälarledskommittén kan få bilda ett bolag och överta såväl Södertälje kanal som Mälarleden är den beredd att tillstyrka sjöfartsstyrelsens förslag. Jag tycker att det verkligen är att tillmäta sig själv väl stor betydelse. I Södertälje är vi definitivt icke intresserade av någon förändring som innebär att det statliga verket försvinner ur bilden och att Mälarledskommittén i bolagsform skall driva Södertälje kanal. Är det verkligen meningen att ett bolag skall såväl driva kanalen som ansvara för sjöfarten i Mälarleden? I vilken utsträckning kan då övriga intressenter kring Mälaren göra sin röst hörd? Jag hoppas och förutsätter att statsmakterna inte gör någon sådan överlåtelse till Mälarledskommittén. Det viktigaste i denna fråga är ändå vilket framtidsperspektiv som kommer att segra. För Mälarledskommittén finns det endast ett perspektiv, nämligen en fortsatt fördjupning av såväl kanalen som Mälarleden. I remissvaret från näringslivets trafikdelegation finns en mer nyanserad syn, och där talar man om den totala transportkapaciteten i hela Mälarregionen med anlitande av skilda transportsätt. Jag noterar med tillfredsställelse att trafikutskottet tagit fasta på vad näringslivets trafikdelegation har framfört i sitt remissvar. Men hur är det då med det framtida behovet av oljetransporter på Mälaren och sättet för dessa transporter i framtiden? Är det enda alternativet den tanke som framförts i Mälarledskommitténs förslag liksom i motionen, dvs. att föra in ett allt större tonnage i Mälaren? Den nya situation som har inträtt och som jag anser kan ge möjlighet till nya lösningar är att det nu inte längre är enbart Västerås som har ett fjärrvärmeverk och därmed behöver stora oljetransporter. Allt fler kommuner omkring Mälaren har redan skaffat eller planerar fjärrvärmeverk. Det är då ett stort intresse för dessa kommuner att tillsammans kunna klara oljetransporterna — och då fram till Mälaren, inte in i Mälaren. Det är också ett gemensamt intresse för dessa kommuner att ordna oljelagring i bergrumsanläggningar. Man kan då ställa frågorna vilket behov av oljetransporter på Mälaren som kommer att finnas i fortsättningen och om det med hänsyn till detta är nödvändigt att ta in ett större tonnage. Eller är det då också möjligt att bygga rörledningar från dessa gemensamma oljelagringsdepåer och till de olika fjärrvärmeverken omkring Mälaren? I vilken utsträckning kan vidare järnvägstransporter nyttjas i framtiden? Det gäller då också att diskutera när eventuellt nödvändiga oljetransporter måste ske. Ett alternativ kan vara att oljetransporter endast får ske på dagtid. Med hänsyn till att Mälaren är råvattentäkt för så många människor instämmer jag för min del helt i det yrkande som naturvårdsverket har framfört i sin skrivelse i september månad till regeringen, där naturvårdsverket begär en utredning om de framtida oljetransporterna på Mälaren. Jag anser att denna utredning måste få komma till stånd. Det är min förhoppning att de synpunkter som jag har haft tillfälle att framföra skall beaktas när ärendet går vidare till behandling inom departementet och att de synpunkterna skall vägas in i det slutgiltiga avgörandet.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Andersson i Södertälje säger, att frågan om Mälarledens fördjupning länge har diskuterats och att olika alternativ har presenterats. Sjöfartsverkets förslag, som omnämns i 1971 års statsverksproposition, fann departementschefen vid det tillfället inte anledning att tillstyrka, eftersom man då som alltid var tvungen att göra prioriteringar mellan olika investeringsändamål. Sedermera har departementschefen emellertid förklarat att frågan nu övervägs och är under behandling i det pågående budgetarbetet. Sjöfartsverket tar för övrigt också upp det här förslaget i sina petita för året. Förslaget innebär att farledsdjupet i Södertälje kanal ökas med 1,1 m. Därigenom skulle möjliggöras ett maximalt djupgående på 6,8 m. De nuvarande slussarna skulle bibehållas men bli föremål för vissa tekniska förbättringar. Inom parentes kan sägas att slussarna är 120 m långa. I ett av remissvaren tar länsstyrelsen i Stockholm upp problemet med broarna — E 4 och järnvägsbron. Fri seglingshöjd under dessa broar är 26 m, men det finns dessutom en lägre bro i Södertälje samt Hjulstaoch Kvicksundsbroarna, som alltid måste öppnas när fartyg skall passera. Gods i tämligen stora mängder transporteras upp till hamnarna i Mälaren. Till Västerås gick det förra året närmare 3 miljoner ton — exakt 2 888 000 ton — varav 1 612 000 ton olja. Till Köping gick totalt 761 000 ton, och därav var det 135 000 ton olja. Dessa hamnar ligger tiotals mil in i landet, men man kan med fartyg transportera stora mängder gods dessa långa vägar. Det innebär ju att man kan avlasta landsvägar och i viss mån även järnvägar. Enligt uppgifter som trafikutskottet har fått från värmekraftverket i Västerås förbrukas där för närvarande omkring en halv miljon ton olja per år, och förbrukningen beräknas inom en inte alltför avlägsen framtid komma upp till närmare en miljon ton per år. Det vore nästan ogörligt att klara transporten av dessa stora oljemängder på järnväg. En järnvägsvagn tar cirka 50 ton, och när det börjar röra sig om miljontals ton så är det väl en indikation på hur många järnvägsvagnar som skulle behövas. Den föreslagna utbyggnaden ger möjligheter för större fartyg att komma upp i Mälaren, och vi i trafikutskottet har faktiskt sett det som någonting positivt att något större fartyg kan komma till användning. Därigenom minskar fartygens antal och trafiken kan kontrolleras bättre. Självfallet har vi i enlighet med det beslut som fattades här i riksdagen förra året vad gäller lotsorganisationen sagt att trafiken i våra inre farvatten och farlederna över huvud taget skall ske under en noggrann kontroll. Man får överväga separering och andra åtgärder — det är möjligt att de större fartygen inte kommer att kunna trafikera leden nattetid, vilket herr Andersson var inne på, men det är väl för tidigt att säga någonting om det i dag. En fördel är också att de större fartygen utrustas mera modernt och blir bättre ur säkerhetssynpunkt. Jag har tagit reda på i dag att det för närvarande byggs fem tankfartyg här i landet på vardera 7 500 ton, som kommer att kunna gå upp i Mälaren. Lödöse varv och Oskarshamns varv bygger dessa fartyg, som är specialkonstruerade. De är dubbelbottnade och har tanksystemet ordnat på det sättet att de får full last med bara centertankarna när tjockare oljor fraktas. Sidotankarna blir tomma. Dessa fartyg kan klara en lättare grundstötning utan oljeutsläpp. De skall också kunna klara en kollision, om den inte är alltför allvarlig. Det är omöjligt att bygga fartyg av den konstruktionen, om de görs för små, ty då blir de inte ekonomiskt försvarbara. Det nuvarande farledsdjupet tillåter fartyg på upp till 3 500 å4 000 ton med full last. Mot den bakgrunden anser vi att arbetet med en fördjupning och i viss mån uträtning av kanalen kommer att innebära möjligheter till säkrare transporter. Vidare har intressenterna i Mälardalen — landstingen samt städerna Köping och Västerås — förklarat sig villiga att företa den muddring och uträtning av farleden som eventuellt behövs. Detta har kostnadsberäknats till 14 miljoner kronor, medan statens investering i kanalen i 1970 års prisläge rör sig om 21,5 miljoner kronor. Det kan också bedrivas sjöfart på Mälaren vintertid. Sjöfarten på Västerås har löpt även under strängare isvintrar under de senare åren. Den investering som här göres kan alltså utnyttjas året runt. Jag har tidigare nämnt länsstyrelsens i Stockholm remissvar som tar upp samma problem som herr Andersson nämnde, nämligen att man borde se till miljöfrågorna och observera att Mälaren är vattentäkt för Stockholm. Med säkrare fartyg och med mera rät och djupare farled anser vi att detta miljöproblem i fortsättningen kommer i en bättre situation än för närvarande. SJ har förklarat att man utan några ytterligare investeringar skulle kunna klara transporterna med det material man för närvarande har, men merkostnadsfrågan när det gäller transport av olja i järnvägsvagnar nämner man inte. Det är utan tvekan på det sättet att sjöfrakterna är väsentligt billigare när man kan komma med många gånger större kvantiteter än vad ett tåg kan ha med sig. Näringslivets trafikdelegation, som har beretts tillfälle att yttra sig, är tillfredsställd med den ekonomiska och rationella utveckling av godstrafiken i Mälarområdet som man får möjlighet att genomföra om en fördjupning av kanalen kommer till stånd. Näringslivets trafikdelegation säger också att frågan måste bedömas ur totalsynpunkt. Därför förordade man behandling i enlighet med sjöfartsverkets förslag. Det är ju en motion som föranlett att denna fråga kommit upp redan i år. Utskottet ställer sig positivt till motionens förslag och trafikdelegationens synpunkter. Det är inte bara strikt företagsekonomiska synpunkter utan även synpunkter på miljö och trafiksäkerhet som här förenas med tillgång till olika transportalternativ. Mot den bakgrunden förordar vi att detta arbete kommer till stånd.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

Herr talman! Frågan om Mälarledens fördjupning har diskuterats så många gånger i riksdagen redan tidigare att jag hade hoppats att vi inte skulle behöva ha någon debatt i dag, när trafikutskottet enhälligt ställt sig bakom sitt yttrande. Jag avser speciellt en passus i anledning av motionen 496, som jag står som första namn på. Där heter det: ”Enligt utskottets uppfattning bör därför frågan om Mälarledens fördjupning snarast tas upp till behandling i enlighet med motionärernas förslag.” Som motionär är jag givetvis tillfredsställd med detta utskottets ställningstagande, och jag skulle inte ha tagit till orda om inte frågan tagits upp till debatt av herr Andersson i Södertälje. Transporterna genom farlederna till Mälaren har under de senaste åren uppgått till ungefär 6 miljoner ton gods, varav ca 1,5 miljoner ton utgjorde sand och grus till Stockholmsområdet. Bortser man från detta gods samt från en halv miljon ton olja till Hässelby återstår ungefär 4 miljoner ton för Mälaren i övrigt. Förutom ca 1,8 miljoner ton olja rör det sig om ca 2,2 miljoner ton torrlastgods av varierande slag. Det är alltså mycket stora kvantiteter gods som transporteras på Mälaren. Genom en fördjupning och samtidig förbättring av farleden kan större fartyg med mindre risker än för närvarande passera leden. Jag vill dock understryka att genom främst sjöfartsverkets försorg har mycket redan gjorts för att höja säkerheten i Mälaren. Lotsplikt råder t.ex. sedan flera år tillbaka vid oljelaster över 2 000 ton. Farledsutmärkningen och fyrbelysningen har förbättrats, brooch trafikledningspersonal i vissa passager har utrustats med radiokommunikationshjälpmedel osv. Vid en fördjupning av leden kommer den att uträtas och breddas, men man kommer också att ytterligare förbättra farledsutmärkningen. Man kan pröva att separera trafiken i vissa avsnitt, man kan ha trafikljusstyrd enkelriktning i de trånga passagerna vid Hjulsta och Kvicksund osv. De föreslagna förbättringarna bör medföra minskade risker för fartygsolyckor. Genom att medelstorleken på de fartyg, som kommer att trafikera leden, blir större kommer totalt färre fartyg att trafikera Mälaren, och dessa kommer i betydligt större utsträckning än för närvarande att utnyttja lots.

Båda förslagen innebär avsevärda förbättringar i förhållande till dagsläget, eftersom de största transportkostnadsvinsterna ligger just vid dessa storlekar. De olika förslagen till kanalförbättringar baseras till stor del på att det i kanalsträckningen finns vissa fysiska hinder som anger de utbyggnadsnivåer vilka inte utan stora ekonomiska uppoffringar kan överskridas. Den första av dessa utbyggnadsnivåer bestäms av den befintliga slussen i Södertälje. Den slussen gjordes vid sin byggnad på 1920-talet så mycket större än kanaltvärsnittet i övrigt att kanalen sedermera skulle kunna utvidgas utan ombyggnad av slussen. Vid planeringen av slussen utgick man från de relationer mellan fartygsdjupgåendet och fartygens längdoch breddsdimensioner som på den tiden var vanligast. Dessa relationer har sedan dess ändrats, och slussen har inte den längd och knappast heller den bredd som motsvarar dess djup. Båda de alternativ som nu är aktuella förutsätter att man inte skall behöva bygga någon ny sluss. I det dyrare av de två vill man utnyttja slussens fulla djup genom att förlänga slussen och därmed kompensera dess nuvarande otillräcklighet i längd. I det andra alternativet ändrar man inte slussens längd men måste nöja sig med ett mindre djupgående — det blir då 6,8 meter i stället för 7,5. En annan naturlig begränsning av utbyggnadsnivån erhåller man genom att Södertälje kanal med hänsyn till befintlig bebyggelse, broar m.m. i sin nuvarande sträckning inte tillåter uträtning och breddning mer än i begränsad omfattning. Herr Andersson i Södertälje nämnde Mälarledskommitténs yttrande att det finns ett förslag att intressenterna skulle överta och driva farleden i egen regi. Det är inget primärt önskemål från Mälarledskommittén, men om staten inte vill göra någonting åt farleden anser Mälarledskommittén att någonting måste göras. Vidare nämnde herr Andersson i Södertälje att man möjligen har kommit i ett annat läge genom att pipe-ines nu kan diskuteras. Jag tror inte att det är något alternativ i det här fallet. Dels förekommer annat massgods i så stor mängd att kanalen och Mälarleden ändå behöver fördjupas, dels är det mycket svårt att transportera tjockolja i pipe-ines; man måste då värma upp den på något sätt. Skulle man stanna vid bara den tunna oljan, blir det en relativt liten del som kan transporteras i pipe-ines. Om farleden varit fördjupad 1970 skulle det ha medfört en beräknad vinst på ca 5 miljoner kronor i det billigare alternativet och 6,5 miljoner kronor i det dyrare alternativet. Man beräknar nu att vinsten blir ca 2 miljoner kronor större när farleden om några år står färdig — det hoppas vi alltså att den gör, är det kanske bäst att tillägga. Farleden är klart ekonomiskt lönsam, även om man inte räknar in de vinster som görs i en bygd bl.a. genom att de industrier, som är beroende av massgodstransporter, kan fortsätta sin verksamhet där de nu är lokaliserade och inte tvingas att flytta sina anläggningar till kusten. Det har redan alltför många industrier måst göra på grund av alltför höga fraktkostnader på andra håll. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Andersson i Södertälje har varit inne på den mycket viktiga frågan om Mälaren som råvattentäkt för 1,5 miljoner människor i Stockholmsområdet.

Jag vill bara komplettera det med några ytterligare synpunkter. Det är mycket stora kvantiteter olja som under årens lopp har transporterats in till Västerås och Köpings hamnar, men trots detta har oljeskadefrekvensen i den nuvarande leden — som ju har varit något osäkrare än den som nu kommer till — varit mycket låg. Såvitt det är bekant har endast ett utsläpp skett i samband med ett fartygs haveri, och då var skadorna mycket ringa. Den olyckan inträffade just i det trånga Bockholmssundet mellan Södertälje och Stockholm. Vid en breddning och fördjupning av Södertälje kanal kommer en stor del av den trafik som i dag passerar Bockholmssundet, där just intaget till Stockholms vattenverk vid Norsborg är beläget, att avledas därifrån. Här blir det alltså en mycket viktig förbättring när det gäller vattenförsörjningen för Stockholmsområdet. I det här sammanhanget skall man inte heller glömma det mycket stora tonnage som nu går genom Stockholms skärgård och de inre vattenvägarna inom Stockholm. Detta betyder att man på redden i Stockholms hamn lastar om olja från 20 000-tonnarna till det mindre tonnaget, och den omlastningen innebär ju en mycket större risk för oljeutsläpp än själva sjöfarten på Mälaren. För närvarande tvingas tre fjärdedelar av oljetransporterna till Mälaren gå över Stockholm. Den här omlastningen har under de senaste åren visat stark tendens att öka, och det beror på att båtarna har blivit större. Och då de större båtarna inte har kunnat gå in i Mälaren har det alltså skett omlastning i Stockholm, men med denna fördjupning och förbättring av Södertälje kanal kommer man alltså att dra trafiken över en säkrare led. Det ökar säkerheten och minskar riskerna för oljespill som omlastningen i Stockholm nu innebär. Herr Andersson i Södertälje berörde en del andra alternativ till transporter av olja och nämnde bl.a. rörtransporter. Herr Enskog har redan varit inne på att det är ett mycket stort problem och att det för dagen är ganska orealistiskt att tänka sig att transportera just den tjocka oljan i rör, eftersom denna olja måste värmas upp. En varm ledning blir utsatt för fukt på utsidan; den korroderar omedelbart och det blir hål på ledningen. De som har sysslat med fjärrvärmeverksfrågorna har stora erfarenheter av det, och man kan säga att det är en större miljöfara än oljeutsläpp i vatten. Även om ett hål är litet i början hinner det nämligen pumpas ut mycket olja i marken innan man märker det. Däremot går det ganska lätt att lokalisera och, med den oljeberedskap som tidigare har redogjorts för, också ganska lätt att förhindra verkningarna av eventuella oljeutsläpp i Mälaren. Jag vill avslutningsvis också säga att en fördjupning av Mälarfarleden är av mycket stor betydelse för det för vårt land så viktiga näringslivet i västra delen av Mälarområdet och Bergslagen, för dess möjligheter att hävda sig och utveckla sig. Mälarledens växande betydelse har bevisats av den mycket snabba trafikutveckling som under de senaste åren skett på Mälaren, och jag kan här nämna att för Västerås del godsmängden nästan har fördubblats under den senaste femårsperioden. Det är alltså en mycket viktig transportväg, och en fördjupning av Mälarleden ökar inte bara farledens kapacitet och tillgången på tonnage, utan den innebär också — något som har understrukits här och är mycket viktigt att ytterligare påpeka — en väsentlig och nödvändig förbättring av farledens säkerhetsstandard. I en samhällsekonomisk bedömning bör man också ta med de vinster som begränsningen av de tunga transporterna på de mycket starkt trafikerade vägarna i Mellansverige innebär. Med det anförda vill jag yrka bifall till trafikutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Jag väckte denna motion, nr 945, i januari månad i år. Anledningen var den skrämmande stora andelen av påförda parkeringsbotsbelopp som inte inbetalats. Jag vill gärna erkänna att jag lystrat till ett uttalande av kommunikationsministern under en interpellationsdebatt med herr Dahlén i dåvarande riksdagens första kammare i november 1970. Han yttrade då följande med anledning av de mycket otillfredsställande förhållandena angående betalning av parkeringsbotsbelopp. Jag har citatet angivet i motionen. Där står: ”Varje försök, både att förbättra rutinerna och angripa frågan på annat sätt, tycker jag är värt ett erkännande.” När jag skrev motionen utgick jag från då tillgängliga uppgifter. I oktober 1970 hade uppgivits att enbart i Stockholm ca 75 000 parkeringsbotsärenden vilade i avvaktan på utredning. Där sysslade då 28 personer med utredningsarbete; härav var 2 inspektörer, 6 polismän och 20 kontorister.

Det kan nu lämnas kompletterande uppgifter om utvecklingen t.o.m. andra kvartalet 1971. Då siffrorna verkligen är skrämmande vill jag anföra dem. Jag har fått uppgifterna från riksdagens upplysningstjänst. Det gäller alltså icke betalda parkeringsböter efter avdrag för återkallade förelägganden, angivna i procenttal, för hela riket respektive för Stockholms polisdistrikt.

Jag finner nu att trafikutskottet avstyrkt mitt förslag, som är ett försök till genomförande av en radikalt förenklad metod för att lösa ett besvärligt problem. Utskottet stöder sig på remissyttranden från riksrevisionsverket och rikspolisstyrelsen. Dessa yttranden avgavs i mitten av april, men utskottet justerade sitt avstyrkande betänkande den 14 oktober, alltså sex månader senare. Mitt förslag förutsatte ett strikt ansvar för ägaren av bilen. Jag vill citera ur remissyttrandet från riksrevisionsverket: ”Då den praktiska effekten av reformen inte blivit att parkeringsbot betalas i betydligt större omfattning än tidigare, finns det enligt RRV:s mening anledning att åter överväga ett införande av strikt straffansvar för ägaren.

En sådan bedömning avser styrelsen resa snarast efter det ovan angivna arbete slutförts.” Vad hände sedan? Jo, fyra dagar efter det att trafikutskottet hade justerat sitt betänkande avsände rikspolisstyrelsen en längre skrivelse till Konungen, som jag har fått ta del av i dag och ur vilken jag hämtar några intressanta uppgifter. Det framstår klart att man sökt lösa problemet genom att förstärka personalen för utredningsarbete. När jag skrev motionen fann jag det betänkligt att 28 personer inom Stockholms polisdistrikt sysslade med utredningsarbete. Nu finner jag att antalet tjänstemän vid årsskiftet 1970—1971 som sysslade med detta arbete var 40, varav 7 polismän. I april 1971 uppgick personalen till 60 heltidsanställda, fr.o.m. den 1 november 1971 är ca 90 tjänstemän sysselsatta med utredningsarbeten. Jag frågar mig ängsligt: Vad kostar detta? Förmodligen räcker det inte med 3 miljoner kronor per år enbart i lönekostnader för att på detta sätt utreda frågan om bötesbelopp som inte inbetalats. I rikspolisstyrelsens skrivelse av den 18 oktober i år noterar man att genom de åtgärder styrelsen vidtagit har den nedåtgående trenden beträffande betalningsprocenten kunnat brytas. För samtliga tre storstäder har betalningsprocenten för andra kvartalet 1971 ökat i förhållande till närmast föregående kvartal. Ja, det är riktigt att procenttalet icke betalda parkeringsböter har förbättrats beträffande Stockholms polisdistrikt från 57,4 till 55,6 procent och för hela riket från 42,6 till 41,5 procent, enligt de uppgifter som jag tidigare har redovisat i detta anförande. Men jag vet inte om det är så mycket att glädja sig över att man den 1 november sätter in ca 90 tjänstemän för att utreda frågan om icke betalda bötesbelopp och då för första gången på lång tid uppnår denna mycket lilla förbättring. Vi vet heller ingenting om hur det kommer att bli i fortsättningen.

”Inom kort är enbart i Stockholms polisdistrikt 90 tjänstemän sysselsatta med att utreda parkeringsärenden. Övervägande antalet utredningar är föranledda av tredska från den misstänktes sida. Det framstår som en klart onödig resursinsats att utredningsarbete bedrivs i det stora antal fall där den misstänkte inte svarar på upprepade påminnelser och inte heller har någon invändning i sak att göra.

Men det står väl nu klart att vi inte kan tillåta att efterlevnaden av gällande bestämmelser åstadkommes genom onödiga och mycket kostnadskrävande personalförstärkningar inom polisväsendet, om det är möjligt att komma fram på ett enklare och naturligare sätt. Polisen har sannerligen annat att syssla med.

Ärendet ligger nu hos kommunikationsministern. Om mitt i motionen framförda förslag i anpassad form kan ingå i den slutgiltiga lösningen skulle det givetvis glädja mig. Jag förlitar mig på att det kommer att ske något praktiskt, och det snart. Vi kan inte gärna tillåta att man på det sätt som nu har skett förstärker personalen upp till ett antal av 90 personer bara i Stockholms polisdistrikt för att utreda frågan om tredskande människor skall behaga betala de böter som andra, laglydiga människor betalar utan att samhället behöver kosta på så mycket. Herr talman! Jag har ingen anledning att i det här läget yrka bifall till motionen. Jag hoppas att den uppmärksamhet som motionen har väckt och den behandling som den har fått på olika sätt kommer att leda till att det verkligen sker någonting praktiskt, och det snart.

Herr talman! Bara några korta kommentarer till det utlåtande — trafikutskottets betänkande nr 17 — som vi har framför oss. Den aktuella motionen om ett statligt charterflygbolag skall ses mot bakgrunden av den ständiga försämring vi har haft av det svenska turistnettot i betalningsbalansen med utlandet. Det verkar inte som om det skulle bli någon ändring på det framöver heller. Turistnettot påverkas inte heller nämnvärt av de ekonomisk-politiska åtgärder vi vidtar för att komma åt den del av betalningsbalansunderskottet som beror på andra faktorer. Vi tror att en ökad inhemsk eller utifrån kommande turism som riktar sig mot våra unika naturområden i norra Sverige skulle bli ett stöd för betalningsbalansen men också för sysselsättningen och näringslivet i berörda landsdelar. Trafikutskottet har sänt ut den här motionen, nr 936, och en likartad, nr 928 — som gäller charterflyg för utländska turister till Sverige — på remiss till ett antal berörda företag, myndigheter och organisationer, och det är vi motionärer naturligtvis tacksamma för. Men samtidigt kan man utan vidare konstatera att remissen blivit ganska ensidig genom att man inte tagit några kontakter med konsumentsidan. Det är i stället SAS, Linjeflyg, Statsföretag och SJ samt luftfartsverket och Turisttrafikförbundet som varit remissinstanser. Det är ganska självklart att remissinstanserna SAS, Linjeflyg och SJ är mindre intresserade så länge det finns några risker för att konkurrensen hårdnar för dessa företag. Statsföretag AB har också yttrat sig men har inga synpunkter, och jag antar att det här ointresset bl.a. beror på att ett nytt charterföretag skulle bedriva en lågtaxepolitik, så som vi hade tänkt oss det hela. Det statsägda flygbolaget Crownair nämns endast i förbigående i utskottsbetänkandet, men det hade naturligtvis kunnat finnas en möjlighet till en anknytning där. Några korta kommentarer bara till ett par argumentationslinjer som återges i utskottets betänkande och som kommer från de här nämnda remisserna. För det första betonar företagen att trafikförsörjningen är riklig såväl när det gäller tåg som flyg i de berörda områdena. Där fattas alltså ingenting. Det är säkert rätt i viss utsträckning, om man inte har alldeles för stora pretentioner. Men den frågeställning som är viktig gäller ju om den inhemska turisttrafiken kan hävda sig mot den utlandsriktade chartertrafiken med flyg när det gäller snabbhet, komfort och — inte minst viktigt — kostnad. Det är den jämförelsen som jag upplever som den relevanta i sammanhanget, och de svenska kommunikationerna kan väl knappast tävla med de mycket snabba förbindelser med charterflyg som vi har t.ex. till södra Europa. För det andra hänvisar luftfartsverket till den av riksdagen godkända trafikpolitiken och säger att man inte bör tillåta några avsteg från den genom en lågtaxetrafik på detta område. Nu är det så, som alla känner till, att vi har en statlig kollektivbiljett på järnväg, stöd till olönsamma busslinjer och liknande. Samtidigt säger SAS och Linjeflyg i sitt gemensamma remissvar att man redan nu har chartertrafik till Norrland som ”syftar i princip just till en täckning av de rörliga kostnaderna”, vilket naturligtvis är positivt, och det är just vad vi har talat om i motionen. Jag kommer inte att ställa något yrkande vid detta tillfälle, men jag är personligen ganska övertygad om att vi kommer att få igen dessa frågor därför att — som jag sade inledningsvis — vårt turistnetto ständigt försämras, och det är en utveckling som vi hittills inte kunnat lösa med andra åtgärder. Vi har diskuterat skatt på utlandsresor och annat som enligt min mening är ett alltför negativt vapen och svårt att använda i sammanhanget. Det vore bättre om man kunde lösa problemen genom stimulans av den inhemska turistnäringen. Det finns dessutom krafter i gång för att öka chartertrafiken på Sverige. Jag fick för någon dag sedan — bara som ett exempel — ett klipp i min hand som gällde just charter från Berlin till Borlänge under nästa sommar. Här finns efterfrågekrafter som det funnes anledning att försöka ta vara på redan från början. Det finns ett utrymme för och en efterfrågan på mer av inhemska turistresor riktade på Norrland. Om villkoren blir någorlunda likartade med dem som gäller för charterflyg till södra Europa, är jag övertygad om att vi skulle få en ganska stor efterfrågan på den sektorn och därmed en avlastning i varje fall i ökningstakten när det gäller turistnettots negativa utveckling. Jag ställer alltså inget yrkande vid detta tillfälle, men jag vill gärna betona att jag tror att det finns anledning att återkomma i den här saken. Problemen kvarstår, och trafikutskottet har tyvärr inte heller anvisat någon alternativ lösning på dem.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som motionärerna framhåller, att underskottet i vår bytesbalans för 1970 ger anledning till oro och bekymmer, och det är också riktigt att turistnettot ytterligare har försämrats och i inte ringa utsträckning medverkat till att försämra bytesbalansen. Nu kan man ändå skönja en förbättring av denna bytesbalans för 1971, åtminstone tillfälligt. Att det blivit så beträffande turistnettot beror väl mycket på att svenskarna under efterkrigstiden blivit ett folk som under sin lediga tid gärna reser ganska mycket, och då förläggs semesterresan ofta utanför landets gränser och detta av flera orsaker: klimat samt intresse för andra folk och sedvänjor. Men den mest påtagliga orsaken är kanhända att kostnadsläget här i Sverige oftast är betydligt högre än i speciella turistländer, särskilt för turistresande. Detta är kanhända också anledningen till att turistströmmen till Sverige är mindre än den utgående turistströmmen, men jag har ändå en viss tro på att det även i det här avseendet skett en förändring till det bättre denna sommar. Ett sätt att åstadkomma en ökning av turistströmmen till vårt land skulle enligt motionärerna vara att underlätta för turisterna att resa här i Sverige med billiga transportmedel. Framför allt menar motionärerna att resorna i Sverige skulle underlättas och förbättras. Nu är det väl i praktiken så, att rabatteringar av järnvägsoch bussbiljetter i samarbete med charterflyg etableras genom statliga sådana. Förhållandet är också det att det redan finns ett statligt flygbolag, Crownair, som bedriver taxiflyg och beställningsflyg i form av direktionsresor samt passagerarcharter. Motionärerna har ju begärt att möjligheterna att inrätta statliga flygbolag skulle utredas. Det finns redan ett sådant. Detta bolag har visserligen ännu en begränsad verksamhet, men det torde väl vara bättre att låta ett redan befintligt företag utvecklas, innan man ytterligare utreder om inrättande av flera dylika. I det här sammanhanget kan dessutom nämnas att såväl SJ som SAS och Linjeflyg bedriver ganska omfattande turistreseverksamhet med biljettrabatteringar, och vad SAS och Linjeflyg beträffar ordnas speciella turistflygturer till Norrland och till de platser som motionärerna angivit. SJ liksom privata bussbolag har dessutom turistbussturer till olika platser i landet varvid biljettpriserna är rabatterade. Dessutom utför SAS och Linjeflyg charterresor som utgår från de skandinaviska länderna. Scanair är vid sidan av de nämnda företagen ett skandinaviskt bolag, och det finns siffermaterial om hur detta charterflyg utvecklats. Tiden tillåter inte att närmare utveckla frågan med siffermaterial. Annars finns det möjligheter härtill. Jag tror sålunda att trafikutskottet har bedömt läget realistiskt när det avslagit motionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess betänkande nr 17.

Herr talman! Den motion som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 20 har föranlett en betydande uppmärksamhet. Jag har blivit uppvaktad med telefonsamtal och skrifter. I en hel del sammanhang har man väl missuppfattat syftet med motionen. Jag har därför funnit det angeläget att här göra några korta påpekanden med anledning av behandlingen av motionen. Av motionstexten — som inom parentes sagt till stora delar utgör citat från en ledare i en tidning i södra Sverige — framgår med all tydlighet att det är de fartsträckor som är inlagda i samband med rallytävlingar som motionen vänder sig emot. Det är alltså inte så, att vår motion vill förhindra sådana tävlingar av typen familjeoch tillförlitlighetstävlingar som t.ex. M och MHF anordnar. Vi motionärer tror liksom alla andra vettiga bedömare att just den typen av tävlingar i stället är ägnad att öka förarskickligheten och därför också är ägnad att så småningom öka trafiksäkerheten på svenska vägar. Nej, det är de där fartsträckorna och de direkta fartrallyn som arrangeras i olika sammanhang som vi anser vara av den typen att de borde förbjudas. Vi har väl alla kännedom om vägtrafikstadgans bestämmelser. Här har jag framför mig ett särtryck från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, där den bekanta 39 § i vägtrafikstadgan om vad en vägtrafikant har att iaktta återges. Paragrafen lyder: ”Vägtrafikant skall iakttaga den omsorg och varsamhet, som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, samt uppträda så, att han icke onödigtvis hindrar eller stör trafiken.

Då hade det nämligen inträffat en mycket beklaglig olycka ute vid en enskild väg i samband med en sådan tävling. Remissinstanserna har i yttranden över vår motion hänvisat till att säkerhetsbestämmelserna håller på att överses; redan nu innehåller de för 103 övrigt sådana säkerhetsmoment, att några olycksrisker för tredje man knappast föreligger. Tyvärr måste jag säga, att även om förekomsten av sådana olyckor är ganska liten, så har de dock förekommit, och en olycka är enligt min mening en olycka för mycket. I detta speciella fall råkade en äldre kvinna ut för en olycka alldeles utanför sin port. Olyckan inträffade på en vägsträcka, som inte — om jag minns rätt — var avlyst för annan trafik. Det var alltså inte den typ av sträckor, om vilka man säger att där inga olyckor rimligen bör ske, eftersom all annan trafik blivit avlyst i det sammanhanget. Detta är bakgrunden till min motion men självfallet ligger även den diskussion som förts i pressen bakom. Den finns bl.a. återgiven i den tidning vi har citerat i vår motion.

Jag vill inte påstå annat än att den behandling som trafikutskottet givit vår motion varit både ingående och allvarligt menad. De remissvar som infordrats understryker de synpunkter som framförts i motionen, men man vill inte gå så långt som till att utfärda ett direkt förbud mot arrangerandet av sådana här tävlingar. Man förlitar sig i sammanhanget på att de nya bestämmelser som skall kunna komma att utformas och som även jag väntar mig mycket av skall bli sådana att de i allra görligaste mån kan undanröja olyckor. Detta är utomordentligt bra, men därmed hindrar man inte att framför allt ungdomen tjusas av uppvisningar i farter, som anpassade till 39 8 ingalunda är lämpliga, om de omsättes i vanlig landsvägstrafik.

Därmed är såvitt jag förstår motionens syfte uppnått. Även om vi den här gången inte kommer fram till ett förbudsförfarande, har omständigheterna kring denna typ av tävlingar aktualiserats och blivit föremål för en ingående diskussion. Så småningom kommer de att ge anledning till en översyn av gällande bestämmelser i syfte att göra dem ännu bättre, varigenom olyckor i görligaste mån kan undvikas. Jag skulle till sist, herr talman, bara vilja göra en liten kommentar i anledning av det som då och då händer på de tävlingsbanor där de professionella tävlingsförarna agerar. Jag vet att det inte har något direkt sammanhang, men den möjligheten finns att många intresserade motorförare börjar under amatörmässiga förhållanden i de tävlingar som tillåts på svenska landsvägar. Senare går dessa förare över till den professionella linjen. Det är i så fall inte heller någon lycklig utveckling. Då jag, herr talman, finner det meningslöst att yrka bifall till min motion, får jag nöja mig med att uttrycka den förhoppningen att behandlingen av detta ärende kommer att föra frågan framåt i riktning mot en ökad trafiksäkerhet.
Herr talman! Jag har intresserat mig en hel del för motortävlingar och tänker kortfattat säga några ord därom. Det finns säkert mycket gott att säga om motorsporten, bl.a. att det är bra att ungdomen intresserar sig för den. Det finns ju så många andra intressen som är betydligt sämre. Man har säkert också fått fram bättre bilar genom att testa dem på tävlingar. Skivbromsarna lär vara ett resultat av de erfarenheter man har vunnit vid biltävlingar. En annan sak är bättre däck, och det finns mycket annat. Man skall heller inte skära all motorsport över en kam, det finns bra former och det finns sämre. En av de bättre tycker jag, i motsats till herr Svanström, är rallytävlingarna. Det finns andra som också är bra, speedway, motocross och dragster. Det senare är ett slags accelerationstävlingar som är mycket populära i Amerika. Man tävlar på en raksträcka, och därför är det mycket liten risk för olyckor. De farliga tävlingarna är de i Formel I och Formel II. Just i en Formel I-tävling omkom en förare i England i söndags. De kommer upp i helt vansinniga hastigheter på 250 till 300 kilometer i timmen. Med sådana farter skall man hålla sig i luften där det är litet bättre styrutrymme. Ytterligare en negativ sak kan man peka på när det gäller dessa hastighetstävlingar i Formel I och Formel II. Man tror att en del av publiken lockas av spänningen om det skulle hända någonting. Det är väldigt otäckt om det förhåller sig på det sättet. I vårt land är vi dess bättre rädda om människoliv, och det skall vi fortsätta med. Därför är det litet illavarslande att ordföranden i Bilsportförbundet i en tidning har sagt att vi skall försöka införa Formel I-tävlingar här i landet. Det tycker jag, herr Svanström, att vi skall förena oss i att sätta stopp för. Sådana tävlingar skall vi inte ha här i landet. Bara till sist några klarläggande ord, herr talman, eftersom många har trott och sagt att mitt motstånd mot vissa former av biltävlingar skulle inspireras på samma grunder som mitt motstånd mot boxning. Det är emellertid två helt skilda ting. De dödsfall som inträffar i biltävlingar beror på olyckor. Det går inte ut på att man skall köra av vägen eller köra på varandra. I boxningens idé däremot ligger att man skall avsiktligt företa handlingar som ofrånkomligen leder till skador. Vi skall inte sänka ned motorsporten på den bottennivå där boxningen befinner sig.

Herr talman! I motionen av herr Svanström och herr Georg Pettersson i Örebro som herr Svanström alldeles nyss har talat för vill man genom en lagändring förbjuda vissa former av motortävlingar. Det är klart att många i likhet med motionärerna frågar sig vad dessa tävlingar gagnar. De kan, menar man, i stället locka vanliga bilister att ta ut mera av de allt starkare motorerna och försöka efterlikna sina motoridoler och därmed skapa än större risker på våra vägar. Det kan ju förefalla absurt i en tid då man från alla håll kräver en ökad trafiksäkerhet för att nu inte tala om riskerna för den stora publik som fängslas av spänningen längs tävlingsstråken. Flera av remissinstanserna delar också motionärernas uppfattning om dessa tävlingsformers farlighet, men de vill inte gå så långt som till ett regelrätt förbud. Man hänvisar till den arbetsgrupp som har sysslat med frågan och som utarbetat nya och säkrare bestämmelser samt skärpta anvisningar för motorsporten vilka nu prövas av Kungl. Maj:t. Som herr Svanström redan nämnt är inte trafikutskottet berett att biträda ett förbudsyrkande, men vi understryker frågans stora allvar genom att förutsätta att vederbörande myndigheter noga följer utvecklingen samt vidtar de åtgärder som kan visa sig erforderliga. Utskottet vill dock invänta den proposition som har signalerats till hösten och som just bygger på arbetsgruppens förslag. För min egen del vill jag kraftigt understryka och poängtera det angelägna i en ökad säkerhet på och utefter de vägar där motortävlingar äger rum. Riksdagen får senare tillfälle att pröva detta, och därför yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets förslag innebärande ett avslag på motionen.